Herr talman! Herr Wikström har frågat mig vilka åtgärder jag ser som tänkbara för att skapa en närmare kontakt mellan American Swedish Institute i Minneapolis och svensk folklivsforskning och museiverksamhet. American Swedish Institute i Minneapolis spelar en betydelsefull roll för att öka kunskaperna om svenska emigranters historia, Institutet är dock inte ensamt om att göra sådana insatser. Jag vill gärna erinra om det svensk-amerikanska historiska museet i Philadelphia som tillkom under 1930-talet och likaså om det emigrationshistoriska arbete som bedrivs av det i samband med emigrantjubileet 1948 tillkomna Swedish Pioneer Historical Society. Av betydelse är också aktiviteter som utvecklas i ett antal föreningar och organisationer av mer lokal räckvidd och av den svensk-amerikanska pressen. En utredning rörande åtgärder till stöd för den senare har under våren tillsatts på förslag av utrikesministern. Den svenska ambassaden i Washington har under senare tid uppmärksammat frågan, hur man från svenskt håll mer aktivt skulle kunna bistå de här berörda organisationerna i deras verksamhet. Förslag till åtgärder har dock inte ännu redovisats. Saken aktualiseras ytterligare i och med att vissa penningmedel kommer att ställas till förfogande för det svensk-amerikanska kulturarbetet genom inkomsterna från det av Sveriges Radio publicerade bildverket ”Svenskar”. Förslag till utnyttjande av dessa medel är för närvarande under utarbetande inom ambassaden i Washington. Frågan om stöd till projekt av den typ som berörs i herr Wikströms interpellation bör efter förslag från vederbörande institutioner kunna tas upp till prövning i detta sammanhang. I avvaktan på erfarenheter av användningen av nämnda medel är några särskilda initiativ från min sida inte aktuella i den fråga som herr Wikström väckt.

Herr talman! Det här föreliggande lagförslaget är något av en milstolpe i konsumentpolitikens historia. Att skapa en lagstadgad gräns för att säkra att sund reklam och rationell marknadsföring får bättre villkor är mycket angeläget. Därmed kan man också tränga ut den del av varureklam och försäljningsmetoder som enbart haft till uppgift att locka och lura köpare som inte har något egentligt behov av varorna. Ofta dyker nya försäljningsmetoder och reklamfinter mycket snabbt upp och sprider sig som ogräs. Därför är det enligt min förmenande viktigt att lagen gjorts så anpassningsbar som möjligt genom generalklausulen. Den kommer att tvinga försäljare och reklammakare att inte bara tänka ut säljande slogans och jippon utan att också sätta in varan, både dess funktion och kvalitet, i sammanhanget. Det måste ge dessa grupper ett större ansvar inte bara mot producenten utan också mot konsumenten, som blir personifierad i konsument-ombudsmannen. Det är beklagligt när man ibland i den politiska diskussionen ser försök att misstänkliggöra våra strävanden att stödja och stärka konsumenternas ställning. Vice ordföranden i Moderata samlingspartiets kvinnoförbund har vid några föredrag i mina hemtrakter och vid tidningsintervjuer i samband därmed gjort en del uttalanden, som jag anser borde kommenterats och helst dementerats från hennes förbunds eller partis sida. I en artikel förekommer en intervju med henne. Hon talar om ett gigantiskt konsumentverk som, ”skall slå fast vad som är våra grundläggande fysiska, psykiska och sociala behov.” Hon fortsätter enligt artikeln: ”Uppenbarligen menar man att individernas Ang. otillbörlig marknadsföring, m.m. egna subjektiva värderingar och önskemål skall ge vika för dessa centralt framställda behov.” Vidare säger vice ordföranden i moderata kvinnoförbundet: ”Hur skall de se ut dessa tjänstemän som skall tala om för oss hur vi skall bo, klä oss, vad vi ska äta? Hur ska övervakningen ske så att det kan kontrolleras att vi till punkt och pricka följer den statliga dirigeringen i hemmen? Skall vi kanske rent av få en hemlig matpolis som gör överraskande hemkontroller ?” Herr talman! Jag har dristat mig att ta upp denna fråga i kammaren därför att man flera gånger i såväl proposition som utskottsutlåtande nämner att den nya lagstiftningen skall söka hindra att konsumenterna blir vilseledda. Nu kommer ju inte politiska uttalanden att granskas från marknadsföringssynpunkt; de granskas i stället i den politiska debatten. Det synes mig dock helt otillständigt att misstänkliggöra konsumentpolitiken på detta sätt, speciellt som det skett i en stad, där en av de försöksvis inrättade konsumentkommitté erna haft en livlig verksamhet och vunnit konsumenternas förtroende sedan man i många fall kunnat hjälpa konsumenter efter att de fått bristfälliga varor eller utsatts för olämpliga försäljningsmetoder. Det vore tacknämligt om representanterna för moderata samlingspartiet, som i huvudsak stöder det föreliggande lagförslaget, ville sluta att vilseleda genom vad jag uppfattar som en otillbörlig marknadsföring av konsumentpolitiken.

Herr talman! Rörande propositionen med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring må det tillåtas mig att som motionär säga några ord. Jag har dessutom som sakkunnig när det gäller det ursprungliga förslagets utarbetande ett förflutet som i någon mån förpliktar. des i det nordiska samarbetets tecken. Jag måste livligt beklaga att detta samarbete inte kunnat fullföljas på grund av att Sverige i slutskedet valt en linje, som i ett betydelsefullt hänseende skiljer sig från den gemensamma linje de Övriga nordiska läderna valt. Jag skall gärna medge att en vittgående överensstämmelse råder i fråga om de materielrättsliga reglerna, bortsett från att propositionen icke tagit med vissa regler som man avser att behandla särskilt. Skillnaden ligger egentligen på forumområdet. Medan de övriga nordiska länderna hänfört generalklausulen i § 1 till de ordinarie domstolarna har justitieministern valt att göra denna paragraf till ett politiskt slagnummer. Till den ändan har föreslagits att frågan om förbud mot reklamåtgärd eller annan handling, som genom att strida mot god affärssed eller på annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare, skall hänföras till en specialdomstol med dominerande lekmannainflytande. Det har från rättssäkerhetssynpunkt synts mig äventyrligt med tanke på generalklausulens högst allmänna och tänjbara rekvisit att för ändamålet inrätta en specialdomstol. Det talas så mycket om reklamens indoktrinering av konsumenterna. Den föregående ärade talarinnnan var inne på den tanken. Jag har som motionär föreslagit att de allmänna domstolarna skall bli forum. Därigenom vinner man den tryggheten, att avgörandet får överklagas i högre instans. I reservation III vill man införa en rätt att överklaga till högsta domstolen. Detta är gott och väl. Men lämpligheten av ett dylikt ”blandat” system med specialdomstolar och överklagande till högsta domstolen kan diskuteras. Det kan leda till en olycklig spänning mellan specialdomstol och ordinarie domstolsväsen, vilket inte kan vara till rättsväsendets gagn. Men det är i alla fall en linje. Den borde ha diskuterats med de övriga nordiska länderna. Så har veterligen inte skett. Jag tycker att det är ytterst angeläget att rättsutvecklingen går efter enhetliga linjer inom Norden. Det vill jag gärna understryka. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion I:1139, väckt av mig och herr Bohman och II: 1336, väckt av herrar Magnusson i Borås och Enarsson. Jag yrkar också bifall till reservation II som behandlar en av mig väckt specialmotion rörande ekonomiskt förtal och förtal av juridiska personer.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den debatt som har påbörjats här om konsumenternas behov av skydd. Jag tror att det är alldeles riktigt att det behövs ett skydd och att det även är nödvändigt med kontroll av en reklam, som ofta slår över och går för långt. Jag beklagar, liksom herr Jacobsson, att det inte har varit möjligt att få till stånd ett nordiskt samarbete på området, men jag hoppas att man har det i tankarna och planerar för bättre förhållanden i framtiden. I det särskilda yttrande som herr Hernelius och jag har lämnat i anslutning till konstitutionsutskottets utlåtande nr 36 framhåller vi att propositionen 57 rörande lagen om otillbörlig marknadsföring även omfattar tryckfrihetsrättsliga problem. Det är dessa jag vill beröra i detta sammanhang, och de som framför allt blivit behandlade av tredje lagutskottet. Vi hade helst sett att de hade blivit föremål för behandling i konstitutionsutskottet eller i ett sammansatt utskott. Nu har konstitutionsutskottet bara fått yttra sig i den del som gäller sekretessbestämmelserna och som är av rent formell natur. Tredje lagutskottet har däremot tagit ställning till frågorna som gäller avgränsning av det tryckfrihetsrättsliga ansvaret i förhållande till administrativa och straffrättsliga ingripanden. Jag har i en motion framhållit att här finns risk för en kollision mellan tryckfrihetsförordningen och marknadsföringslagen. Eftersom = tryckfri hetsförordningen har grundlags karaktär, bör rimligen större hänsyn visas den än marknadsföringslagen. Detta framhålles för övrigt också i en motion av herr Brundin. När man påpekar detta, kan förhållandet tyckas enkelt nog, men ett närmare studium av frågorna visar snabbt att det kan uppstå en rad mycket svårbestämbara gränsfall. Tredje lagutskottet säger i sitt utlåtande att den föreslagna lagstiftningen självfallet inte får tillämpas så, att intrång sker på det av tryckfrihetsförordningen skyddade området. Uttalandet är ju riktigt och kan noteras med tacksamhet. Men fortfarande gäller att det är lätt att säga tulipanaros, om man stannar där. Men det är mycket svårt att avgöra när reklam är av uteslutande kommersiell natur, och det kan också vara besvärligt att utreda var gränsen går mellan kommersiell och redaktionell text. Upplysande text kan ha formen av kommersiell, och kommersiell text kan vara upplysande. Här går alltså områdena in i varandra, och man kommer vid lagens tillämpning säkert ofta att ställas inför svåra gränsdragningar. Av det skälet har jag i min motion pekat på möjligheten att inte låta det förmedlande organet träffas av den nya lagen. Det är i varje fall angeläget att ansvaret klart blir angivet. Tyvärr fick vi, som jag redan sagt, inte behandla ämnet i fråga i konstitutionsutskottet eller i ett sammansatt utskott. Därför har vi fått nöja oss med ett särskilt yttrande. Kanske skall utskottsmajoriteten i konstitutionsutskottet vara glad över den ordningen. Vi framhåller nämligen i vårt särskilda yttrande, att eftersom regeringen funnit det nödvändigt att utreda förutsättningarna innan man fattar beslut om ett eventuellt införande av förbud mot reklam för sprit och tobak hade det funnits skäl att på samma Ang. otillbörlig marknadsföring, m.m. sätt utreda förutsättningarna för en lag om förbud mot otillbörlig marknadsföring. Nu får vi först en lag och därefter en utredning. Sedan vi avlämnade vårt särskilda yttrande har nämligen regeringen utfärdat direktiv till en utredning om reglering av yttrandefriheten i massmedia. Direktiven går ut på att vidta erforderliga åtgärder för att möjliggöra ett införande av förbud mot reklam för sprit och tobak. Det är således inte utan vidare givet vad utredningen leder till. Utredningen skall också ta upp till granskning huruvida lagen om otillbörlig marknadsföring står i överensstämmelse med tryckfrihetsförordningen. Ordningen i utredningsförfarandet är alltså olika för de två frågorna. I fråga om reklamförbud för tobak och sprit vill man uppenbarligen gå försiktigt fram, försiktigare än i fråga om en lag mot otillbörlig marknadsföring. Gissningsvis skulle man kunna tänka sig att regeringen betraktar den otillbörliga reklamen i allmänhet som farligare än reklamen för sprit och tobak. Sammanhanget blir då ganska svårförklarligt. På det hela taget måste jag erkänna att jag inte kan genomskåda det högre politiska tänkande som har kommit till uttryck. Samtidigt som man stramar åt reglerna för vad man kallar otillbörlig marknadsföring föreligger som bekant ett annat förslag som går ut på att ge större frihet åt en rad företeelser som på många håll i samhället betraktas såsom avsevärt mer stötande. Jag skall för dagen nöja mig med att uttala en förhoppning att när denna granskning kommer till stånd man skall slå vakt om tryckoch yttrandefriheten. Det värsta som kunde hända vore om man i sin önskan att komma åt osund marknadsföring skulle införa någon form av censur.

Annars tror jag att man gör större skada än vad man i övrigt uppnår i gott syfte. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag känner mig föranlåten att tillbakavisa fru Grethe Lundblads demagogiska angrepp mot Moderata samlingspartiets kvinnoförbunds vice ordförande. Det är väl fråga om inte den i 2 § upptagna punkten om vilseledande reklamframställning också borde kunna gälla för politiker. För egen del anser jag att åtskillig reklam är både överdriven och tämligen inskränkt, men jag konstaterar också ait näringslivet har vidtagit många åtgärder för att sanera reklamen. För övrigt vill jag, herr talman, bara hänvisa till vad jag har sagt här i kammaren om konsumentpolitiken för några veckor sedan.

Herr talman! Två punkter skall jag här ta upp. Den ena punkten gäller det nordiska. Jag vill instämma med de talare som har beklagat att en samordning inte har kommit till stånd; det hade verkligen varit av behovet påkallat. Jag vill också uttrycka min förvåning över de något storsvenska tankegångar som kommit till uttryck i tredje lagutskottets utlåtande. Där står på s. 92 att i de övriga nordiska länderna är man för närvarande inte beredd att ge konsumentintresset den dominerande plats etc. som man i vårt land vill förorda. På s. 93 står — det är ett citat av departementschefens yttrande — att intresset av identiskt lika lagregler och likartade administrativa system inom Norden inte väger så tungt att vi i Sverige bör avstå från att konstruera en ny lag etc. som fordras för att konsumentintressena skall bli tillräckligt väl tillgodosedda. Dessa tankegångar kommer, herr statsråd, betänkligt nära uttrycket missaktning i förhållande till övriga nordiska länder, som alltså anklagas för att inte ha samma insikt om konsumentintressenas betydelse som vi i Sverige har, vi som är så förträffliga. Den andra punkten, som jag skall be att få ta upp, är samma sak som fru Segerstedt Wiberg berörde, och jag kan därför fatta mig kanska kort. Det är ju en av de svåraste delarna av tryckfrihetsrätten att draga gränser mellan tryckfrihetsrätten och annan rätt. Om någon sätter in en falsk giftermålsannons och ansvarige utgivaren inte kan inse att den är falsk, då straffas inte ansvarige utgivaren utan den som satt in annonsen, i den mån annonsen kan anses som förtal eller smädelse. Inte heller straffas ansvarige utgivaren om bedrägeri begås genom annons och detta inte kan upptäckas vid normal granskning, utan då straffas den som utfört bedrägeriet. Mer tveksamt är kanske ett utslag, enligt vilket uppgifter om vinnande lotter i ett lotteri har ansetts medföra ansvar för ansvarige utgivaren. Här kommer vi in på ett mycket besvärligt område — vilseledande marknadsföring. Man måste säga sig att om tryckfriheten kan tangeras genom reklamförbud mot sprit och tobak — och det tycks man vara enig om, i varje fall har många av våra högsta juridiska instanser konstaterat det — vore det märkvärdigt om inte tryckfriheten skulle tangeras också i det här sammanhanget. Tredje lagutskottet säger att det självfallet inte får komma i fråga att det blir något intrång på det av tryckfrihetslagen skyddade området, men utskottet fortsätter: ”Framställningar som har rent kommersiella förhållanden till föremål, d.v.s. avser en näringsidkares affärsverksamhet eller där tillhan dahållna varor och tjänster, är inte av sådan art som tryckfriheten avser att värna — — —” Vem drar gränsen, herr talman? Det är ganska svårt att dra dessa gränser. Jag vill erinra om att marknadsföring av t.ex. opinionsbildande tidskrifter av typen Tidsignal, Medborgaren, Tiden m.fl. siktar till försäljning av en vara och alltså är kommersiellt betonad. Men bakgrunden till marknadsföringen är inte rent kommersiella intressen utan spridning av idéer. Detta är ett av de många gränsfall som kan uppkomma. Det var beklagligt att inte detta ärende från början fördes in under konstitutionsutskottets granskning, så att tryckfrihetsfrågan kunde få sin rätta belysning i det rätta sammanhanget. Nu tillkom i stället ett särskilt yttrande till konstitutionsutskottets utlåtande. Något yrkande kunde ju inte ställas, som fru Segerstedt Wiberg påpekade. Det är med glädje man finner att tankegången i vårt särskilda yttrande har justitieministern gjort till sin i direktiven för den nya utredningen. Det är faktiskt ett bifall till detta särskilda yttrandes synpunkter som står att läsa i direktiven. Detta är alltid något, men jag måste instämma med den talare som förut sade att det hade varit mer tillfredsställande om man löst tryckfrihetsfrågorna innan man lade fram det här lagförslaget och kanske något djupare beaktat vilka problem som uppstår och vilka kollisionsrisker som kan finnas för framtiden. Rättsutvecklingen under närmaste tiden, innan den nya utredningen är färdig med sitt resultat, kommer att avvaktas med stort intresse. Det kan rent av bli fråga om provisoriska åtgärder under den tid utredningen arbetar. Vad vet jag, det beror på rättstillämpningen.

Herr talman! Jag ville i mitt tidigare anförande ge uttryck för att när det vid marknadsföringen av konsumentpolitiken i den politiska debatten kommer fram sådana enorma överdrifter att konsumenterna blir skrämda, tycker jag att man från annat politiskt håll måste rea gera. Om man från konsumentpolitiskt centralt hål" vill göra en enkät för att undersöka hushållens köpvanor — vi kan kalla det en sorts opinionsundersökning — tycker jag att det är alldeles felaktigt, när välinformerade politiker talar om att det nu skulle finnas en hemlig matpolis som går på överraskande hemkontroll. Jag kan bara här konstatera att fru Florén-Winther inte tagit avstånd från sådana uttalanden. Jag tycker att dylika uttalanden faktiskt är ägnade att utan underlag skrämma konsumenterna så att de kanske blir mindre angelägna att medverka till att vi får en bättre konsumentupplysning och ett ordentligt konsumentstöd.

Herr talman! Det var ju en egendomlig spelöppning som vi här fick bevittna, när reservanterna nöjde sig med att bara yrka bifall till sina reservationer. Jag kan förstå dem, ty det finns säkerligen inte mycket att säga om reservationerna — i varje fall är en av dem enligt min mening ganska svagt motiverad. Men sedan har det ordnat till sig, så att säga. Vi har fått debatt i frågan, och då har jag naturligtvis som talesman för utskottet att redovisa de synpunkter på frågan som utskottet har anfört. Utskottet har varit enigt om att den föreslagna lagstiftningen behövs och att den är välmotiverad. Vi har till största delen också varit överens om de förslag som lagts fram. Det har avgivits tre reservationer som berör dels det rättsliga förfarandet, dels frågan om ekonomiskt förtal, dels rätten att föra talan mot marknadsrådets beslut. När det gäller reservationen om det rättsliga förfarandet har utskottet enligt mitt förmenande fört ett mycket sakligt resonemang och kommit till en riktig ståndpunkt. Utskottet framhåller, att effekten av en ny lagstiftning på detta område blir beroende av att man får övervakande och rättstillämpande specialorgan med tillräckliga resurser och tillräcklig auktoritet. Departementschefen har framhållit att de vanliga domstolarna inte kan ha den speciella kännedom om förhållandena på näringslivets fält och på konsumtionsområdet att man kan ge dem mera betydande uppgifter i det här sammanhanget. Samma system tillämpas för resten på andra områden, exempelvis i fråga om miljöskyddslagen, som vi antog för något år sedan. Marknadsrådet kommer att få en viktig funktion i detta sammanhang. Eftersom det kommer att förfoga över expertis på de olika områden det rör sig om finns det goda möjligheter för rådet att bli ett verkligt auktoritativt organ, som blir väl mottaget av alla parter. I ett par motioner från moderala samlingspartiet upptas frågan om samordning med de övriga nordiska länderna på lagstiftningens område. De synpunkter som där framförts har vidarebefordrats här i dag av herrar Gösta Jacobsson och Brundin. Det är klart att det finns anledning att säga att det vore önskvärt med ett enhetligt nordiskt uppträdande på lagstiftningens område. Det är alldeles uppenbart att Norden håller på att bli sammankopplat i fråga om ekonomin. Om vi exempelvis kan utveckla Nordek som vi har tänkt, så är det klart att detta gör det angeläget med en så likartad lagstiftning som möjligt i de nordiska länderna. Herr Hernelius får tala om storsvenska tag från utskottets sida, men det är ju ändå ett faktum ati Sverige ligger före de andra nordiska länderna när det gäller konsumentlagstiftningen. Jag vågar säga att Sverige är ett föregångsland på området, och vi skall inte vänta till dess alla de andra uppnått ungefär samma position. Det är detta som avgjort departmentschefens val av metod, som utskottet har anslutit sig till, när vi inte velat invänta den lagstiftning som eventuellt kan komma till stånd i de övriga nordiska länderna. Så några ord om den första reservationen, som jag redan inledningsvis betecknade som så egendomlig att jag förstår tveksamheten hos reservanternas talesman. I sak är det exakt samma skrivning i utskottets utlåtande som i motionen. Skall det vara ett nytt sätt att föra opposition att göra en ändring i två meningar som egentligen ingenting innebär och sedan ansluta sig till utskottet? Varför framfördes inte synpunkterna på ett sådant sätt att de kunnat komma med i utskottets skrivning, varigenom det hade blivit en reservation mindre? Det har sagts att oppositionen tassar fram i filttofflor, och nog har de oppositionsmän tagit på filttofflorna ordentligt som skrivit den första reservationen till det här utlåtandet. En borgerlig ledamot, herr Ferdinand Nilsson, har avstått från att skriva under den reservationen, vilket jag tycker länder honom till heder. Det är inte alla dagar jag kan berömma herr Ferdinand Nilsson, men i det här fallet tycker jag att det finns skäl att göra det. Den andra reservationen, som är undertecknad av de moderata ledamöterna i utskottet, är avgiven till förmån för motioner av herrar Gösta Jacobsson och Bohman samt av herrar Brundin och Ingvar Andersson, vilka syftar till utredning om lagbestämmelserna mot ekonomiskt förtal. Fru Florén-Winther gjorde ett kort inlägg, vilket var intressant så till vida att hon förde in frågan om inte även politikerna borde vara underkastade någon lagbestämmelse. Jag vet inte om det var någon eftertankens kranka blekhet som kom till uttryck i hennes tal. Jag håller med om att det är otillbörligt att utsätta enskilda och företag för ekonomiskt förtal — men hur är det när man förtalar företaget Sverige? Hur är det exempelvis när moderata samlingspartiets ledare förtalar företaget Sveriges ekonomi, något som kanske medför spekulationer i valuta? Eller hur är det när Industriförbundets direktör Axel Iveroth talar om behovet av prisstopp och momshöjning o. s. v., vil ket kanske leder till ökat inköp av vissa varor? Nog finns det skäl att fundera över det fru Florén-Winther var inne på. I själva sakfrågan har utskottet anfört att generalklausulen ger näringsidkare ett visst skydd mot förtal från konkurrenter, men att det kanske finns tillfällen då detta skydd inte är tillräckligt. Departementschefen har anfört att denna fråga inte hör hemma i denna lagstiftning, och hans inställning delas av utskottet. Frågan får tas upp i annat sammanhang när andra lagar kan komma på tal. Den tredje reservationen behandlar rätten att föra talan emot marknadsrådets beslut. Reservanterna vill att riksdagen skall hemställa hos regeringen att den framlägger förslag som möjliggör överklagande av marknadsrådets beslut. Reservanterna åberopar rättssäkerheten och pekar på att marknadsrådet har att fatta stora och betydelsefulla beslut med stor ekonomisk räckvidd. Jag vill i anslutning härtill göra ett par kommentarer. Vi har för närvarande en konkurrensbegränsningslag, som innebär att beslut av näringsfrihetsrådet inte får överklagas. Det är här alltså inte fråga om att införa någon nyhet i svensk lagstiftning, utan bara det att man på detta område tillämpar samma lag som redan gäller beträffande näringsfrihetsrådet. Utskottet anför också att man har det likadant på arbetsmarknadsområdet, ty där får ingen föra talan mot arbetsdomstolens beslut. Det är följaktligen inte några nyheter som här införes, utan man fortsätter bara på en väg som man tidigare har beträtt. Ja, herr talman, detta var i sak vad utskottet har behandlat. Det gäller en stor och vittomfattande fråga, och det finns självfallet mycket att säga om den. Jag skall dock försöka att koncentrera mitt inlägg. Både fru Segerstedt Wiberg och herr Hernelius har påstått att denna lag riskerar att komma i kollision med tryckfrihetsförordningen. Utskottet har mycket kraftigt understrukit att det inte får förekomma att lagstiftningen om otillbörlig marknadsföring tillämpas så att den innebär ett intrång på tryckfrihetens område. Det gäller framställningar som har ett rent kommersiellt syfte och inte är av den art som tryckfrihetsförordningen är satt att värna. Jag vill betona att utskottets skrivning i sak är så pass stark att den täcker vad som kan vara rimligt i detta fall. Även herr Brundin var inne på tryckfrihetsproblemet. Jag ger samma svar till honom som till fru Segerstedt Wiberg och herr Hernelius, nämligen att tredje lagutskottet här har formulerat ett yttrande, som ger täckning för att denna lag inte skall kollidera med tryckfrihetsförordningen. Jag förstår att herr Hernelius tyckte att tredje lagutskottet inte har tillräcklig kapacitet för att yttra sig i tryckfrihetsfrågor. Det är klart att vi inte är specialister i det avseendet. Men vad vi har gjort är att vi klart har dokumenterat en gränsdragning mellan å ena sidan vad som yttras exempelvis i en tidning i politiskt hänseende och å andra sidan vad man gör när man för fram reklam och kommersiella intressen. Herr Hernelius förde ett egendomligt resonemang om Tidsignal, Tiden och Medborgaren och ville föra in synpunkter av redaktionell art i denna debatt. Jag förstår uppriktigt sagt inte vad det har med denna fråga att göra. Där rör det sig ju om att föra fram andra ting. De tidningarna sysslar ju inte med kommersiell reklam utan politisk opinionsbildning, som är någonting helt annat än vad vi i detta ärende har att syssla med. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till tredje lagutskottets förslag.

Herr talman! Det var inte så lätt att hela tiden följa det resonemang som utskottets talesman förde. Herr Karlsson angrep dem som förtalar företaget Sverige; han tyckte att det var ett ekonomiskt förtal. Detta är ett intressant sätt att resonera på. Senast i dag kunde vi i Sveriges Radio höra — det stod också i tidningarna — att det ekonomiska tillståndet i Amerika är uruselt, att det går mot en katastrof som är ägnad att skapa oro. är detta ekonomiskt förtal? Det skulle vara mycket intressant att få svar på den frågan. Herr Karlsson tolkade mitt anförande så, om jag förstod honom rätt, att jag var mycket nöjd med tredje lagutskottets skrivning. Jag tycker att den är bra, men jag kan inte påstå att den har skapat klarhet, jag hoppas därför att justitieministern vill bidra till att skapa en något större klarhet. Är det otillbörlig kommersiell reklam om ett förlag annonserar om att vi kan få köpa en bok billigt som visar hur det finansiella läget är? Är det otillbörlig eller tillbörlig reklam om man säger att det är en politiskt framstående person som har skrivit boken? Är det otillbörlig reklam om det i en annons står att förlaget endast för vänstervriden litteratur och gör gällande att en vänstervriden politik lönar sig bäst? Är det, herr justitieminister — jag tror att det kanske är bäst om justitieministern svarar på den frågan, annars är jag tacksam om herr Karlsson vill göra det — tillbörlig reklam om det i en bokannons står på följande sätt: ”Denna krönika är hållen i en förlöjligande och kränkande ton. De som förlöjligas och kränks är Sven Wedén , Yngve Holmberg, Björn Ahlander, Kosygin, Stalin, Gunnar Hägglöf, Dagens Nyheter, Tor Bonnier samt, precis nu, Allan Hernelius — en av de aggressivaste reaktionärer som fötts i Tidaholm. Förlöjligandet och kränkningar Ang. otillbörlig marknadsföring, m.m. na bygger delvis på privata uttalanden som jag har uppsnappat eller snott eller köpt?” Är detta reklam? otillbörlig eller tillbörlig

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att bemöta fru Lundblad, då jag inte riktigt förstod på vilken faktagrund som hon angrep mig i mitt uttalande för en stund sedan. Fru Lundblad gjorde gällande att man bara gjorde ett försök att skrämma konsumenterna. Till det vill jag säga — vilket jag också haft anledning att göra i konsumentdiskussionen — att en del fakta i konsumentutredningens lägesrapport är så pass grumliga att de kanske till och med kan verka litet skrämmande. I varje fall var lägesrapporten, såsom framhölls från många håll under den diskussion som vi hade för en tid sedan, en utgångspunkt för funderingar över vad konsumentutredningen egentligen ville. Om man i utredningssammanhang går så långt att man till och med går in på människors matsedlar och sammansättningen av den mat de skall äta så är det litet skrämmande. Men jag tror ändå att vårt lands konsumenter i stort sett inte är så lättskrämda. Det är dock fråga om människor som i hundratals år själva kunnat klara av att sammansätta en matsedel och detta utan hjälp av statliga utredningar.

Herr talman! Utskottets talesman herr Göran Karlsson blir mer och mer storsvensk. Där är det inga filttofflor! Det är nog en okänd fotbeklädnad för utskottets talesman. Utöver de gamla tankegångarna från utskottet kom nu följande: Vi ligger framför; vi är ett föregångsland; vi kan inte vänta på att alla andra skall uppnå samma ställning. Ja, där har vi positiv missaktning i den betydelse justitieministern numera lägger in i ordet. Sedan förde herr Karlsson ett något underligt resonemang om tryckfrihetsförordningen. Han sade att man inte kan blanda in det redaktionella i detta. Men nu är det ju så att även redaktionell text kan avse kommersiella förhållanden. Har herr Karlsson aldrig hört talas om något som heter textreklam?

Herr talman! Jo, herr Hernelius, jag har både hört talas om textreklam och skrivit sådan. Men då har det inte varit fråga om otillbörlig marknadsföring, utan om klara och upplysande fakta som serverats. Så var det med den saken. När det gäller fotbeklädnader, herr Hernelius, bedömde jag dessa med utgångspunkt från reservanternas uppträdande. Därför kunde jag inte säga någonting annat än att jag betraktar det som om man vore klädd i filttofflor när man inte ens argumenterar för sina reservationer. Fru Segerstedt Wiberg säger att hon inte kunde följa med i mitt resonemang. Det är möjligt att jag inte kan uttrycka mig så att fru Segerstedt Wiberg förstår vad jag menar. Jag får kvittera artigheten med att anföra att jag ännu mindre begriper vad fru Segerstedt Wiberg sade. Jag skall inte svara på vad hon frågade justitieministern. Det föreställer jag mig att han eventuellt gör. Jag tyckte dock att hela det resonemang som hon förde för att exemplifiera sin mening var något underligt, speciellt när hon talade om det som hade lästs i Sveriges Radio om Amerika. Hon frågade: Är detta otillbörlig marknadsföring? Men, fru Segerstedt Wiberg, lägg märke till att jag, när jag talade om moderata samlingspartiets motion, som innebär att man vill ha skydd mot ekonomiskt förtal av enskilda och juridiska personer, sade att jag kan förstå att man vill få ett sådant skydd.

Det var det exempel jag gav. Mot det anför fru Segerstedt Wiberg att man i Sveriges Radio läst någonting om att Amerika har urusel ekonomi. Men, fru Segerstedt Wiberg, värdet hos detta uttalande beror alldeles på vem som har giort det. Har Sveriges Radio vidarebefordrat ett telegram från Amerika har det ingenting med otillbörlig marknadsföring att göra, men om någon speciell politiker har sagt detta i ovederhäftigt syfte, vilket jag anser hade skett i det fall jag åberopade, kan det vara tal om något som kan kallas politiskt ovederhäftig marknadsföring.

Herr talman! Ja, herr Karlsson, det är inte lätt. Herr Karlsson framhöll att det är ekonomiskt förtal om man säger att den svenska ekonomin är dålig, och att det är verkligt ekonomiskt förtal om en moderat partiledare gör det. Vi kan för att vara objektiva hålla oss till en moderat, han är varken herr Karlssons eller min partiledare. Det är alltså förtal om han kritisera den svenska ekonomin och lämnar, enligt herr Karlsson, vilseledande uppgifter. Herr Karlsson! Om han nu mot bättre vetande säger att Sverige har en förträfflig ekonomi, är det då inte vilseledande utan tillbörlig reklam? Att jag talade om Amerika var därför att jag ville försöka dämpa herr Karls son litet. Om man i det ena landet inte får kritisera ekonomin, får man då kritisera i det andra landet? Tycker inte herr Karlsson att det är otillbörligt av fondmäklarna i New York att de mot sitt land sprider sådana uttalanden som att man går mot en ny katastrof? Det måste ju vara konsekvensen av herr Karlssons resonemang. Men om man prisar, är det tydligen fråga om en helt tillbörlig reklam. Jag önskar herr Karlsson lycka till!

Herr talman! Jag får väl säga till fru Segerstedt Wiberg som Charles Lindleys hustru sade till honom när han kom hem en gång och skulle förklara sig efter att ha varit borta en natt: Förklara dig inte, Charlie lille, det gör bara saken värre! Jag tycker att fru Segerstedt Wibergs förklaringar här sannerligen inte har gjort hennes sak bättre. Jag skall inte i fortsättningen ta upp något resonemang beträffande Amerika. Jag begärde egentligen ordet för att framhålla att det i utskottsutlåtandet på sidan 93 fattas ett H på sista raden. Det skall stå: ”H. att följande motioner, nämligen” o.s.v. Det tror jag är det väsentligaste som bör sägas just nu.

Herr talman!

Ja, nog kan moderaterna svara för sig själva. Vem har förtalat svensk ekonomi? Herr Karlsson utgår från att herr Holmberg skulle ha gjort det. Jag vet inte vad herr Karlsson menar med förtal. Uppgifter om den svenska ekonomin är offentligen framlagda i finansplanen och kompletteringspropositionen. Det kraftfullaste inlägget om farorna för vår ekonomi har enligt min uppfattning gjorts av en aktad ledamot av denna kammare, herr Arne Geijer.

Herr talman! Det skulle måhända varit på sin plats för mig att något närmare utveckla det förslag som nu föreligger till behandling. Jag skall dock avstå därifrån, även om vad som här föreslås enligt såväl min som troligen också de flestas uppfattning är ett mycket viktigt förslag och ett mycket viktigt led i regeringens konsumentpolitik. Jag skall alltså inte göra några allmänna Pprinciputtalanden, utan nöjer mig med att försöka besvara ett par frågor som framställts och yttra mig något beträffande reservationerna. Enligt = propositionsförslaget skall marknadsrådets avgörande inte kunna överklagas. Detta har tillstyrkts av majoriteten i lagutskottet, men i en reservation har förordats att det skall införas en möjlighet till överklagande. Enligt min mening skulle en sådan ordning vara mycket olycklig. Den skulle undergräva marknadsrådets auktoritet och förlänga handläggningstiderna på ett ytterst besvärande sätt. För min del har jag den bestämda uppfattningen att de regler som förslaget innehåller i fråga om rådets sammansättning och handläggningen av ärendena tillgodoser mycket högt ställda anspråk på rättssäkerhet. Jag vill också — som för övrigt har framhållits av herr Göran Karlsson — påpeka att de föreslagna reglerna helt stämmer överens med vad som gäller beträffande näringsfrihetsrådet. I en annan reservation förordas att riksdagen hemställer hos Kungl. Maj:t om förnyad utredning av frågan om ekonomiskt förtal och förtal mot juridiska personer, och man har även i debatten i denna kammare framfört önskvärdheten härav. Jag vill i detta avseende för dagen inte göra något annat uttalande än att denna fråga alltjämt övervägs inom regeringen.

Jag vill i det sammanhanget hänvisa till att förslaget uttryckligen har accepterats av lagrådet. Jag vill dock gärna understryka vad som sägs i propositionen, nämligen att det är av utomordentligt stor vikt att lagen inte tillämpas på ett sätt som kan synas tvivelaktigt från tryckfrihetsrättslig synpunkt. Jag skall gärna också erkänna att frågan om tryckfrihetens gränser är svårbedömd. Den debatt, som har förts både i riksdagen och på andra håll beträffande förbud mot alkoholoch tobaksreklam, ger ju klart belägg för det. Som tidigare nämnts här, kommer regeringen att inom kort tillsätta en utredning för att se över tryckfrihetsförordningen. Direktiven för denna utredning är redan klara. Det blir en viktig uppgift för utredningen att analysera dessa frågor. I anledning av fru Segerstedt Wibergs inlägg på den punkten kan jag lämpligast hänvisa till vad som står i direktiven för denna utredning om enhetlig reglering i grundlagen av yttrandefriheten i massmedia m.m. Det framhålles där att en viktig uppgift är att finna en sådan utformning av Ang. otillbörlig marknadsföring, m.m. nya grundlagsregler, att man får möjlighet att ingripa mot reklam och annan marknadsföring av varor som är skadliga, ete. I det sammanhanget påpekas det i direktiven att det är viktigt att möjligheterna till ingripanden inte får en sådan utformning att de kan användas också för att begränsa tillfällena till information och åsiktsbildning i egentlig mening. Jag hoppas att fru Segerstedt Wibergs synpunkter därmed också skall ha blivit beaktade. Det har också påpekats att man tyvärr inte har kunnat få en gemensam nordisk lagstiftning på detta område. Jag vill i det avseendet bara säga att detta naturligtvis inte innebär att vi har ett bristande intresse för att försöka att i fortsättningen komma fram till enhetlig reglering även på detta område. Men enligt min mening får den synpunkten inte överbetonas alltför mycket. Om den situationen föreligger att vi har möjligheter att komma fram till lösningar i en viss fråga kan tyvärr dessa fördröjas avsevärt om vi skall vänta på att enhetlighet råder i de nordiska länderna. Det kan knappast anses vara ett avsteg från vår allmänna politik att vi i något enstaka fall fattar självständiga beslut på detta område. Till sist, herr talman, har det förts en animerad debatt om tolkningen av vad som är otillbörlig och vilseledande reklam. Fru Segerstedt Wiberg har ställt en direkt fråga i ett konkret fall, men vi skall väl inte föregripa det kommande marknadsrådet med att göra tolkningar som kan bli bindande för det.

Det väsentliga ligger i vad det är för människor som skall tillämpa och tolka lagen. Därför blir mitt svar till fru Segerstedt Wiberg: Med den sammansättning som vi vill ge marknadsrådet tror jag att om vi kan få vettigt och klokt folk — och det bör vi väl kunna få — så skall vi väl också kunna få vettiga och kloka avgöranden. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, yttrade herr andre vice talmannen, som för en stund övertagit ledningen av kammarens förhandlingar, att med anledning av föreliggande yrkanden propositioner komme att framställas särskilt beträffande varje punkt av utskottets i förevarande utlåtande gjorda hemställan, varvid dock vissa punkter komme att sammanföras. 2. godkänna vad departementschefen i övrigt förordat om statsbidrag till Gotlands kommun.

Herr talman! Anledningen till statsutskottets utlåtande nr 119 och den bakomliggande propositionen 107 med förslag till lag om ändring i förordningen om skatteutjämningsbidrag m.m. är att Gotlands läns landsting upplöses den 1 januari 1971 i samband med det märkliga förhållandet att samtliga borgerliga primärkommuner på Gotland läggs samman till en enda kommun, Gotlands kommun. Onekligen lever vi i en tid full av förändringar, inte minst på det kommunala planet, men utan tvekan är förändringarna på Gotland de mest genomgripande. Den som haft förmånen att ofta gästa ön och dessutom för några år sedan tillsammans med tredje lagutskottet under biskop Anderbergs charmanta ciceronskap fått besöka ett flertal av öns 92 gamla kyrkor, många av dem utomordentligt förnämliga och alla erinrande om en gången tids uppdelning av Gotland i lika många socknar, kan inte undgå att känna den nu förestående förändringen särskilt starkt. Av många måste den också upplevas inte bara som märklig utan som historisk. Alltnog. Vad det nu gäller är att fastställa reglerna för Gotlands kommuns erhållande av skatteutjämningsbidrag. I propositionen föreslås att skattekraftsgränsen för kommunen fastställes till 92 procent. I motioner från moderata samlingspartiet har vi erinrat om att skatteutjämningsbidragen syftar till att åstadkomma en utjämning i skattetrycket mellan kommunerna och skapa möjligheter för dem att tillhandahålla likvärdiga tjänster utan att detta medför olikheter i skattetryck. Vidare har påvisats att Gotlands län har den lägsta skattekraften i landet, 68:07 skattekronor per invånare jämfört med 74: 75 för Jämtland och 96: 01 för hela riket. Den totala kommunala utdebiteringen på Gotland är också 22:85 kronor mot 21:00 kronor i medelutdebitering för riket. Härtill kommer att kommunerna på Gotland har en genomsnittligt större låneskuld än kommunerna i riket. Flertalet remissinstanser har också ansett att skattekraftsgränsen för Gotland bör sättas högre än 92 procent. Som skäl anförs bl.a. det högre kostnadsläget på Gotland, de ogynnsamma utvecklingstendenserna beträffande befolkningsrörelserna och bristen på industriella etableringar. Ett alldeles särskilt skäl är att Gotland på grund av sitt geografiska läge har speciella svårigheter, exempelvis dyra och tidskrävande personoch godstransporter; det var ett problem som vi ingående diskuterade under gårdagen. Med denna motivering har vi motionärer föreslagit att Gotlands kommun skulle inplaceras i skattekraftsområde 2 i det kommunala skatteutjämningssystemet. Statsutskottet avstyrker motionerna under hänvisning bl.a. till att Kungl. Maj:t den 24 april 1970 — lustigt nog dagen efter motionens avlämnande — bemyndigat finansministern att tillkalla sakkunniga med uppgift att se över reglerna om skatteutjämningsbidrag till kommunerna. Utskottet är enigt, men i ett särskilt yttrande har samtliga borgerliga ledamöter uttalat att de finner starka skäl tala för att skattekraftsgränsen för Gotlands kommun bör sättas högre än föreslagna 92 procent och förutsätter att den nya utredningen med förtur tar upp de i motionerna berörda frågorna till övervägande och förslag. Väl medveten om Gotlands stora svårigheter beklagar jag som motionär, att beslut nu ej kan fattas om Gotlands omedelbara inplacering i skattekraftsområde 2. I det läge i vilket frågan nu befinner sig får jag med kraft understryka nödvändigheten av att den nya utredningen behandlar Gotland med förtur. Det gäller att snarast ge Gotland dess rätta placering i vårt skatteutjämningssystem. Alla måste vi medverka till att en sådan ordning skapas att Gotland på någorlunda lika villkor skall kunna konkurrera med fastlandet i fråga om befolkningsoch = näringslivsutveckling samt kommunal service. Herr talman! Jag har med detta korta inlägg velat understryka ärendets vitala betydelse för Gotlands framtida utveckling.

Herr talman! I samband med den regionalpolitiska debatten i kammaren i går ventilerades Gotlands problem ingående, och jag höll ett längre anförande om detta. Jag skall därför i dag bara erinra om att den ekonomiska utvecklingen på Gotland inte har kunnat hålla jämna steg med den utveckling som ägt rum i andra delar av landet. Detta hänger givetvis samman med att Gotland inte har sådana expanderande näringar som finns på andra håll. Skattekraften har relativt sett under de senaste åren minskat så att Gotland nu har den lägsta skattekraften i hela landet — endast 71 procent av medelskattekraften. Medelsbehovet har ökat på Gotland liksom i andra delar av landet, och detta har medfört att den kommunala utdebiteringen där med 1:85 skattekronor överstiger medelutdebiteringen för riket. För att hålla en standard på den kommunala servicen som är något så när likvärdig den i andra motsvarande områden utan att ytterligare höja utdebiteringen har stora lån måst upptagas. Primärkommunerna på Gotland har en låneskuld av 33 kronor per skattekrona mot 26 kronor för riket i medeltal, och landstingen har en motsvarande skuld på 7 kronor mot riksmedeltalet 3 kronor. De områden som nu tillhör skattekraftsområde 2 dit vi önskar komma hade när bestämmelserna om skattekraftsområden infördes högre utdebitering än Gotlands län. Nu har Gotland en utdebitering som överstiger Jämtlands län med 77 öre per skattekrona och Västernorrlands med 85 öre. Gotlands län har också högre utdebitering än Norrbottens och Västerbottens län. Trots den högre utdebiteringen får vi avsevärt lägre skatteutjämningsbidrag än flertalet Norrlandslän. Av årets statsverksproposition framgår att skatteutjämningsbidraget i Jämtland utgick med 9:64 kronor per skattekrona, i Norrbotten med 8:81 kronor, i Västerbotten med 7:67 kronor, medan Gotlands län fick 7: 10 kronor. Statsutskottet har i sitt yttrande över bl.a. en fyrpartimotion, där jag står såsom första namn i denna kammare, meddelat att ett bifall till motionen skulle kosta 29 miljoner kronor per år i ökat bidrag. Detta visar, tycker jag, hur illa Gotland ligger till i detta avseende och vad det kostar att få samma bidrag som andra jämförbara områden. Jag vill därför understryka vad som sägs i det särskilda yttrandet till detta utlåtande beträffande Gotland, speciellt att utredningen för översyn av skatteutjämningsbidrag med förtur tar upp dessa frågor till övervägande och förslag. Detta problem är så vitalt för Gotland att det snarast bör bli löst på det sätt som har föreslagits i motionerna.

Herr talman! Jag hade kunnat nöja mig med att instämma i de anföranden som nyss har hållits av herrar Schött och Österdahl. Jag skall begränsa mig till att understryka de synpunkter som de har framfört liksom även de synpunkter som innefattas i det särskilda yttrandet, vari uttalas att starka skäl talar för att skattekraftsgränsen för Gotlands kommun bör sättas högre än de föreslagna 92 procenten och att man förutsätter att den tillsatta utredningen tar upp dessa frågor med förtur.

Herr talman! När snart alla mina kamrater på Kalmaroch Gotlandsbänken har talat i denna fråga, är det kanske tid för mig att anföra några synpunkter från utskottei. Såsom herr Schött erinrade om är motivet för denna proposition och det föreliggande utskottsutlåtandet den sammanläggning av kommunerna på Gotland som kommer att ske. I samband därmed övertar kommunerna de landstingskommunala uppgifterna. Detta innebär en försämring av skatteutjämningsbidraget på grund av gällande regler. Denna försämring vill departe mentschefen justera genom det föreliggande förslaget, som innebär att Gotland efter denna kommunreform i detta avseende skall bibehålla status quo. I anslutning till propositionen har såsom här har omvittnats framförts förslag motionsvägen som inneburit krav på en förändring av skatteutjämningsbidraget genom att Gotland höjs upp till skatteklassområde 2. Utskottet har inte velat vara med på det i det här . sammanhanget utan nöjt sig med att tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag. Det innebär emellertid inte att utskottet saknar förståelse för de synpunkter som framförts när det gäller Gotlands situation. Utskottet förutskickar — och det kan man väl utläsa av direktiven — att den nyss tillsatta utredningen som skall se över skatteutjämningsbidragen jämväl kommer att se över Gotlands situation i det här avseendet. Om det förhåller sig så som här har anförts, så förmodar jag att det kommer att bli en justering. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Vi diskuterar nu de kommunala bostadstilläggen till folkpensionärerna. Alltsedan 1965, då staten övertog samtliga folkpensionskostnader, utom bostadstilläggen, har frågan om kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen diskuterats. Redan vid riksdagsbehandlingen 1965 var meningarna delade. Många remissinstanser, bland andra Kommunförbundet, var kritiska mot den lösning som skatteutjämningskommittén föreslog. Det uttalades i remissyttrandena att även bostadstilläggen till folkpensionärerna var en del av pensionssystemet och således borde vara en hela samhällets angelägenhet. Risken fanns att tilläggen kom att bli beroende på de enskilda kommunernas ekonomi, varigenom olika nivåer skulle uppstå och vissa pensionärer drabbas orättvist härav. Det ansågs vidare att det då föreslagna skatteutjämningssystemet inte skulle komma att lösa problemet tillfredsställande. Skatteutjämningsreformen har i stora drag fungerat väl, och det är endast i detaljerna en översyn och justering bör komma till stånd I fråga om bostadstillägggen har utvecklingen dock visat att vad man befarade 1965 har besannats. Bostadstilläggen varierar mellan olika kommuner på ett sätt som inte kan vara rimligt. I motionerna i ärendet har nämnts att tillägg utgår som lägst med 500 kronor och som högst med 9 000 kronor per år. De lägsta tilläggen utgår i glesbygdskommunerna, och en av orsakerna till den stora spännvidden är det stora antalet pensionärer i dessa kommuner. Det finns kommuner där antalet pensionärer utgör omkring 3 procent, medan antalet i andra kommuner uppgår till 30 procent. Denna olikhet i grundförutsättningarna mellan «olika kommuner har inte kunnat undanröjas av skatteutjämningssystemet. Man kan i dag spåra en negativ trend i den här utvecklingen. Ett stort antal kommuner kommer alt få ett minskat antal invånare, vilket innebär att de också får minskade skatteutjämningsbidrag. Det kan dock inte sägas att kommunernas kostnader för service och annat kommer att sjunka i samma grad utan kanske i stället i vissa fall kommer att öka i den mån andelen folkpensionärer av befolkningen blir större. Bostadskostnaderna i olika kommuntyper skiljer sig inte i samma utsträckning som skillnaderna i fråga om bostadstilläggen, om man utgår från en någorlunda likvärdig standard. Byggnadskostnaderna för nya hus är — såsom framhålles i motionerna — större i de svagaste kommunerna än i medelstora städer. Sammanfattningsvis vill jag säga att bostadstilläggen utgår med orimligt varierande belopp i olika kommuner. Detta drabbar pensionärerna på ett orättvist sätt, väsentligen beroende på olikheter kommunerna emellan i fråga om deras ekonomi och på den ojämna fördelningen av folkpensionärer. Skatteutjämningssystemet har inte kunnat eliminera detta problem. Det har framlagts olika förslag att söka komma till rätta med denna orättvisa. I vissa motioner nämns att ett statligt grundbelopp bör utgå för att lätta kommunernas börda på detta område och därmed möjliggöra en utjämning. Vissa motionärer har ansett att detta helt och hållet är en statlig fråga och att hela kostnaden bör bestridas av statsmedel. Det föreligger också förslag om att systemet bör överarbetas på så sätt att de kommunala bostadstilläggen sammanförs med det allmänna bostadsstödet. Detta har ifrågasatts av riksförsäkringsverket. Här kunde då öppnas en möjlighet att, såsom fallet är beträffande stödet till barnfamiljerna, få ett statligt grundstöd kompletterat med kommunala tillägg. När riksdagen i fjol behandlade denna fråga krävde ett antal motionärer ett Nr 27 215 Ang. bostadstillägg åt pensionärer statligt grundbelopp som tillskott till de kommunala bostadstilläggen. Statsutskottet sade i denna fråga i sitt utlåtande nar 36 år 1969: ”Utskottet har tidigare redovisat sin allmänna syn på de två väsentligare leden i det nuvarande skatteutjämningssystemet och vill understryka att allmänt hållna automatiskt verkande regler som ej inkräktar på kommunernas självbestämmanderätt även i fortsättningen bör vara huvudprinciperna. Detta betyder bl.a. att utskottet inte kan biträda de motionsvis framförda yrkandena beträffande vissa specialdestinationer m.m.” Man avsåg då alltså bostadstilläggen. ”Ääven dessa yrkanden vill utskottet emellertid uppfatta som tecken på att en översyn — utan syfte att i grunden ändra det nuvarande systemet — är motiverad.” Det blev alltså i fjol i viss mån ett bifall till motionsyrkandena. Utskoitet bakade in även dessa motionskrav i det allmänna kravet på utredning om skatteutjämningssystemet och kostnadsfördelningen mellan kommuner. Ingenting hände emellertid under förra året, och vid årets början har motionärerna återkommit. Herr Eric Carlsson i denna kammare är motionär, och det föreligger även en kommunistmotion i detta ärende. Motionärernas skara har emellertid nu förstärkts med en rad framstående socialdemokrater, i denna kammare med herr Högström som första namn och i andra kammaren med herr Ekström som första namn. Efter det att motionerna väcktes har vissa utredningar aviserats. Dels har startats en utredning av finansdepartementet, där man begär en översyn av skatteutjämningssystemet, dels har man inom civildepartementet igångsatt en utredning som kommer att behandla uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Det finns emellertid ingenting i direktiven, som nu är offentliga, som säger att man ämnar ta upp den fråga vi diskuterar i dag. Om man skulle vara välvillig kunde man möjligen säga att detta problem kommer att tas upp i samband med frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Civilministern anför dock att den kan komma att behandlas först när utredningen redovisat sitt betänkande om uppgiftsfördelningen mellan kommunerna. Med den takt vi vet att utredningar brukar arbeta skulle vi kunna påräkna en ändring härvidlag först framemot 1980 talet. Vid behandlingen i utskottet i år har utskottet åberopat förra årets utlåtande. Utskottet anför: ”I sitt utlåtande förra året underströk utskottet att allmänt hållna automatiskt verkande regler som ej inkräktar på kommunernas självbestämmanderätt även i fortsättningen borde vara huvudprinciperna i skatteutjämningssystemet. Detta betydde bl.a. att utskotttet fann sig inte kunna biträda då motionsvis framförda yrkanden beträffande vissa specialdestinationer m.m. Riksdagen anslöt sig till utskottets uppfattning.” Med erinran härom avstyrker utskottismajoriteten motionerna i vad de avser ett speciellt statsbidrag. Majoriteten nämner ingenting om att riksdagen i fjol faktiskt beslöt om en översyn av detta problem, utan avvisar motionsyrkandena med motiveringen att ett bifall innebär en specialdestination. I reservationen har vi understrukit motionärernas synpunkter att skatteutjämningssystemet inte har klarat detta problem. Vi har velat tillkännagiva detta för Kungl. Maj:t samt påpeka att denna fråga särskilt bör uppmärksammas av skatteutjämningsutredningen. Man bör speciellt överväga åtgärder med syfte att eliminera de särskilda svårigheter som föreligger för kommuner med svag skattekraft och relativt stort antal pensionärer. Jag skulle inte bli förvånad om reservationen ändå skulle vinna i den votering som kommer att äga rum. Skillnaden mellan utskottets skrivning och motionerna är inte så stor. Såvitt jag har uppfattat rätt när jag lyssnat till de enskilda ledamöterna förutsätter även utskottsmajoriteten att denna fråga på ett eller annat sätt skall lösas snarast. Ett uttalande i enlighet med reservationen skulle ge en vink om att denna fråga bör tas upp av skatteutjämningsutredningen. Jag tycker att det vore en rimlig och bra behandling med hänsyn till det beslut som riksdagen i fjol fattade i detta ärende. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.